Herr talman! Det är ju inte ovanligt att vi i olika sammanhang gör undantag från en princip, en regel eller en allmän inriktning, om det finns vad vi brukar kalla särskilda skäl härför. Och i denna fråga tycker jag att det finns sådana särskilda skäl. Det första skälet är de långa avstånden, det andra är de speciella förhållanden som betingas av de stora fjällområdena i Jämtland, och det tredje skälet är att vi under vissa tider av året har en stor koncentration av människor häruppe genom att länet är mycket attraktivt för turister. Dessa argument har tidigare åberopats av företrädare för utskottet. Ett av justitieministerns argument för reservationen var att den rörliga brottslighet som till viss del tyvärr finns på väg E 75 motiverade en för Västernorrland och Jämtland gemensam länspolisorganisation. Men om det är ett argument så leder det till att vi skulle ha en enda länspolisorganisation utefter hela Norrlandskusten, kanske från Stockholm till Luleå, eftersom väl den rörliga brottsligheten på E 4:an är väsentligt större än på E 75 och eftersom gränserna mellan de olika näringsgeografiska områdena inte alls är lika påfallande där som gränsen mellan Västernorrland och Jämtland. Men, herr talman, jag begärde egentligen inte ordet för att yttra mig i sakfrågan, utan anledningen var ett påstående i den socialdemokratiska reservationen. Om jag inte minns fel innebar riksdagens principbeslut tidigare — alltså det beslut som omnämnts här vid flera tillfällen — att både länsberedningen och rikspolisstyrelsen skulle få yttra sig innan några förändringar företogs i praktiken. Nu står det även i reservationen att länsberedningen har gjort ett uttalande, och justitieministern åberopade också länsberedningen. Eftersom jag är ledamot av länsberedningen blev jag ganska förvånad vid läsningen av utskottets betänkande, eftersom jag inte kunde minnas att beredningen har gjort något sådant uttalande. Men då detta ju kunde bero på att jag glömt detta kollade jag uppgiften med några kamrater i beredningen, som emellertid inte heller kom ihåg att beredningen hade uttalat sig. Därför kontrollerade jag uppgiften med beredningens sekretariat i dag på morgonen och fick beskedet att beredningen inte har avgivit något uttalande i denna fråga. Och då förstår jag också varför det inte har givits något svar på fru Kristenssons fråga till både justitieministern och till fröken Bergegren rörande vad beredningens uttalande egentligen innehåller. Det finns inget uttalande från länsberedningen. Jag måste sålunda konstatera att uppgiften i reservationen — ett uttalande som justitieministern här stödde sig på — är felaktig.
Herr talman! Jag glömde tidigare att svara på fru Kristenssons fråga, och därför skall jag göra det nu. I utskottets betänkande står det att enligt vad vi inhämtat har länsberedningen ingenting att erinra. Nu går det ju i regel till på det sättet när man kontaktar en beredning, att man ringer upp sekretariatet eller beredningens ordförande. I detta fall har ordföranden kontaktats. Naturligtvis ankommer det inte på justitieutskottet att efterhöra vad ordföranden i detta fall har stött sig på, men man får väl anta att han grundat sitt uttalande på kännedom om kanske inte alla ledamöters men dock majoritetens uppfattning inom beredningen. Detta är den förklaring som jag här kan lämna.
Herr talman! Jag tycker att fröken Bergegrens förklaring gör den här saken ännu allvarligare. Rätteligen skulle det måhända ha stått ”länsberedningens ordförande” i stället för ”länsberedningen” — då hade det kanske varit riktigt. Men fröken Bergegren kan väl ändå inte mena att det kan få gå till så att en ordförande i en utredning går och frågar några stycken som han väljer ut och som kanske har en mening som passar hans och sedan avger ett yttrande som ger intryck av att hela beredningen står för det.

Herr talman! Vi har i den här sista ordväxlingen fått en illustration till hur det är när en ordförande i en utredning inte vet hur ledamöterna ställer sig. Herr Winberg, som uppträdde här före mig, har tydligen en uppfattning som helt avviker från utredningens ordförandes. Detta måste man tyda så, att det som sägs i reservationen inte är med sanningen överensstämmande. Länsberedningen har tydligen inte uttalat något i den här frågan, utan endast dess ordförande. Mycket har sagts i den här frågan, och jag behöver inte fördjupa mig i den del som handlar om polisorganisationen. Det här ärendet gäller också den övriga samhällsverksamhetens organisation på det regionala planet. Det sade man också mycket riktigt förra året. På s. 8 i reservationen kan man läsa följande: ”Polisutredningens förslag bedömdes i den proposition som föregick 1972 års reform — — — av föredragande statsrådet vara väl ägnat att skapa goda förutsättningar för en effektiv och rationell regional polisverksamhet. Ett genomförande därav ansågs emellertid innebära risker för ett föregripande av statsmakternas ställningstagande till den regionala samhällsverksamhetens organisation och uppgifter över huvud taget. Frågorna härom var vid tiden för propositionens framläggande och är alltjämt föremål för en samlad bedömning inom den år 1970 tillsatta länsberedningen.” Då ställer jag mig frågan: Gäller det här för landet i övrigt men inte för länet Jämtland? På vilka grunder baserar man det ställningstagandet? Uttalandet av länsberedningens ordförande är också oroande, även om man efter fröken Bergegrens förklaring måste säga att det fått en diffus utformning. Det här måste innebära att man är mera tveksam när det gäller den fortsatta verksamheten i Jämtlands län. Det är väl inte på det sättet att man redan börjat dra ett streck över det länet och därför kan ta det här steget? Jag är mycket intresserad av att höra hur det är med det. Fröken Bergegren har berättat om vad länspolischefen i Jämtland hade att anföra när utskottet besökte Jämtland. Men i rimlighetens namn borde hon också redovisa vad de andra sade. Fröken Bergegren borde t.ex. ha berättat om vad landshövdingen i Jämtland sade, vad tjänstemän på länsstyrelsen sade, vad landstinget sade. Där hade man en helt annan uppfattning, och den borde, tycker jag, kammarens ledamöter få ta del av också. Där har man motsatt sig indragningen av länspolischefstjänsten i Jämtland. Det är naturligtvis rimligt att fordra att alla de fakta som kom fram vid detta tillfälle redovisas. Jämtlands län har under en rad år haft en mycket deprimerande utveckling, och kraftiga insatser har gjorts för att vända utvecklingen i positivare banor. Vi är alla i Jämtland ganska ense om vilka tag som skall tas därvidlag, och vi försöker förbättra situationen.

Det kommer att motverka våra strävanden att utveckla länet, sysselsättningen och möjligheterna att bo kvar i området. Ärendet som behandlas gäller också detta i mycket hög grad. Här har synpunkterna på den polisiära verksamheten kommit fram. Ingen av reservanterna har sagt att denna åtgärd skulle leda till besparingar, för det gör den nämligen inte. Man säger bara att det blir bättre. Argumentationen kring förbättringarna är ungefär densamma som brukar förekomma när det gäller centralisering, nämligen att det blir bättre för människorna. Människorna i de områden som drabbas begriper inte detta — tycks reservanterna anse. Men i Stockholm, där begriper man! När utskottet besökte länsstyrelsen i Jämtlands län påpekades också att krigsorganisationen i dag är inrymd i polisorganisationen, och någon ny ordning för det föreligger inte. Den delen tas alltså inte upp till särskild prövning. Jag har nämnt det i utskottet, men frågan har inte vidare besvarats. Fröken Bergegren sade att det inte är någon riksolycka om utskottsmajoriteten skulle gå segrande ur den här striden. Nej, det kan jag hålla med om. Men vi från Jämtlands län upplever det som en ordentlig olycka om reservationen skulle gå segrande ur den här striden. Det skulle innebära en prickning av länsstyrelsen i Jämtlands län, som skulle bli den första som mister den här arbetsuppgiften. Vi försöker slå vakt om det aktuella området och dess utveckling. Det gör vi på regionalpolitikens område, på transportpolitikens område och i olika andra avseenden. Det gör vi även i den här frågan, och därför uppfattar vi den som en principiellt mycket viktig fråga.

Herr talman! Efter de inlägg som redan gjorts skall jag försöka att på några minuter uttala mig på ett par punkter som jag anser är värda att observeras i detta sammanhang. Två saker har dominerat diskussionen. Bland annat har diskussionen gällt om riksdagen skall ha möjlighet att påverka ett ärende som den har begärt att få tillbaka innan beslut fattas. När vi, herr talman, har beslutat att vi vill se på ett ärende från det ena året till det andra och regeringen skall redovisa det till riksdagen har riksdagen full suveränitet. Riksdagen kan uttala sig på det ena eller andra sättet om detta ärende, och jag kan inte tänka mig att vi i den här frågan kan vara bundna av något principbeslut som utesluter att riksdagen skall få utöva sin suveräna ställning i detta sammanhang. Herr Stjernström har talat om en annan sida av dessa problem, som jag bedömer som synnerligen allvarlig. Om ett län plockas på sina centrala uppgifter på detta sätt kan det till slut bli omöjligt att göra en rättvis värdering av detta läns funktion i en framtida bedömning av länsorganisationen. Personligen ser jag det som mycket allvarligt att man plockar av ett län funktioner på det här sättet, så att länet småningom blir stympat och inte kommer att kunna hävda sig vid den bedömning som sedan skall göras. Vidare vill jag understryka att utskottet särskilt har vinnlagt sig om det här ärendet: Vi har farit till Jämtland och besökt kommunen och vi har talat med landsting och länsstyrelse. Därvid fann vi att det råder en enhällig uppfattning där uppe om att den nuvarande länspolisorganisationen borde bestå. Vi såg ett mycket realistiskt spel om de speciella konsekvenserna för polisledningen i fjällområdet. Allt detta gjorde att vi fann att den föreslagna omorganisationen, även om den inte vore direkt onödig, inte skulle medföra vare sig några förbättringar för allmänheten eller några besparingar för det allmänna. Därför kom vi fram till den uppfattning som är redovisad i utskottsbetänkandet, nämligen att människorna i regionen inte får det bättre och att det inte heller blir några besparingar genom en ändring i det här fallet.

Jag tror också att synpunkterna beträffande länsindelningen och länsorganisationen, vilka också har berörts, kan få vådliga konsekvenser även för andra län. I detta fall gäller det Jämtlands län, men fortsätter vi på detta vis kan det bli vådliga konsekvenser för andra län också. Med hänvisning till dessa principiella ståndpunkter och den redovisning som har lämnats tidigare behöver jag, herr talman, inte gå in på sakskälen, utan jag kan helt principiellt ställa mig på utskottets sida. Jag hoppas att riksdagen gör det också.
Herr talman! Herr Wikner ställde en direkt fråga till mig. Tjänsten som polismästare i Sveg upprätthålls för närvarande som ett långtidsvikariat. Man kan dock inte se frågan isolerad; det finns för närvarande ett antal andra tjänster av motsvarande karaktär som upprätthålls med långtidsvikariat. Anledningen till att vi inte har tagit definitiv ställning i departementet är att detta måste ses i sammanhang med vad som händer på andra håll i landet, där det pågår diskussion om sammanläggning eller icke sammanläggning av andra polisdistrikt. Därför vill vi avvakta till dess att detta är klart, innan vi tar ställning till de platser där tjänster för närvarande upprätthålls på långtidsvikariat. Herr talman! När jag ändå har ordet vill jag mycket kortfattat — och därvid närmast rikta mig till herr Dockered — säga att det är riksdagens egen sak att avgöra, om riksdagen vill inta en ståndpunkt ett år och en annan ståndpunkt ett annat år. Men i vad som ligger till grund, och som riksdagen skall ta ställning till, ingår naturligtvis också, herr Dockered, att ta ansvaret för att statsförvaltningen bedrivs på ett effektivt sätt. Och jag hoppas att reservanterna och jag har kunnat påvisa de sakliga skäl som leder fram till slutsatsen att det är förnuftigt att göra denna sammanläggning. Anledningen till att både reservanterna och jag har åberopat vad länspolischefen i Östersund sagt är naturligtvis att ingen bättre än han kan veta hur mycket arbete det medför att samordna de två polisdistrikt han har. Det bör väl ändå väga ganska tungt i denna debatt.
Herr talman! Jag vill framhålla att det faktiskt har framförts önskemål om att vi vill ha en ordinarie polismästartjänst i Sveg. Därmed skulle vi känna oss tryggare. Jag hoppas verkligen att justitieministern, som har uppträtt med sådan pondus när det gäller Svegs polisdistrikt, kan se till att vi så småningom får en ordinarie tjänst där.

Herr talman! Utskottets borgerliga ledamöter har sagt att den resa som justitieutskottet gjorde till Jämtland haft en avgörande betydelse för den helomvändning som utskottsmajoriteten har gjort från principuttalandet 1972 till det ställningstagande som nu ligger som majoritetens förslag. Vad var det då som vi fick besked om? I Sveg mötte vi en påtaglig oro för att man där skulle förlora polismästaren och den service som man tyckte att polisdistrikten gav. Vad mötte vi i Östersund? Jo, den man som bär det största ansvaret för länspolisorganisationen, länspolischefen, deklarerade inför utskottet att han ansåg starka skäl tala för en sammanläggning. Han redovisade att han inte hade full sysselsättning med de två polisdistrikten i Jämtland. Reaktionen i Sveg är ingen nyhet för mig. De argument för speciell behandling av polisdistrikt och för polisservice i glesbygdsområdena som man där framförde anförde jag själv i justitieutskottet när vi 1972 behandlade denna fråga. Jag tog också upp de argumenten i kammaren. Resultatet den gången blev en stark reservation från utskottets och kammarens sida framför allt mot polisutredningens långtgående krav på en nedbantad polisdistriktsorganisation. Men ändå tycker jag att det finns mycket goda förklaringar till att departementschefen har lagt fram förslag om en förändring i länspolisorganisationen i Jämtland och Västernorrland och om en förändring av polisdistriktet i Sveg. Han har gjort det på grundval av dels riksdagens enhälliga ställningstagande 1972 — alltså för bara ett och ett halvt år sedan — dels också de remissvar som avgavs på polisutredningens förslag. Denna utredning var sammansatt av bl.a. en centerpartist, en folkpartist, en moderat och en socialdemokrat. Den föreslog dels en förändrad länspolisorganisation i Jämtland, dels en indragning av Svegs polisdistrikt. Vilka reaktioner mötte då det förslaget i remissvaren från Jämtland? Länsstyrelsen i Jämtland, planeringsrådet i Jämtland, Svegs köping och polismästaren i Sveg endera instämde i utredningens förslag eller anförde att man inte hade någonting att invända. I den situationen är det väl ganska förklarligt att departementschefen anser att det finns starka skäl att föreslå en organisationsförändring. Nu reste utskottet till Jämtland för att på ort och ställe få resonera med dem som skulle komma att beröras av förslaget och för att ta del av den lokala opinionen i Sveg. Jag är helt överens med dem som sagt att det är mycket glädjande att departementschefen tagit ad notam den opinionsyttring som kommit från Sveg med önskemål om att få behålla polisdistriktet. I detta fall anser jag att det är viktigt att man är generös mot de områden av vårt land där avstånden till samhällsservicen spelar en så stor roll. Jag tror att det som nu hänt i fråga om Sveg är ett mycket glädjande tecken på att utskottets och riksdagens rekommendation år 1972 om speciellt hänsynstagande till dessa områden också kommer att vinna förståelse hos departementschefen. Nu har man i debatten sagt att när det gäller polisorganisationsförändringen — den del av denna fråga som riksdagen egentligen skall ta ställning till — så skulle en sammanslagning av Jämtland och Västernorrland medföra att man fick en otympligt stor länspolisenhet. Låt mig då erinra om att vi redan har en sådan organisation i de två länen norr om Västernorrland och Jämtland, nämligen i Norrbotten och Västerbotten. Länspolischeferna är där stationerade vid kusten och leder den polisiära verksamheten ända upp i fjällområdet, och det går mycket bra. Jag tror inte att det har någon betydelse för de enskilda människorna i Jämtland om man företar en sådan förändring av länspolisorganisationen, så att vi får en effektiv och till fullo utnyttjad länspolisverksamhet. Däremot tror jag att de enskilda människorna i Jämtland skulle vara mera betjänta av att man fick utnyttja de vinster som kan göras genom en sådan organisationsförändring till att t.ex. förstärka den lokala polisverksamheten. Jag har tidigare sagt att polisutredningen hade önskat gå längre än vad departementschefen föreslog i sin proposition år 1971 och utskottet och riksdagen år 1972 fattade beslut om. Om jag minns rätt gick centerpartisten Sundkvist i utredningen t.o.m. så långt att han kunde tänka sig län som polisdistrikt. Den värderade ledamoten av justitieutskottet herr Schött har vid flera tillfällen framfört starka argument för vad han en gång var med om att föreslå i polisutredningen. Jag vill bara beklaga att herr Schött var förhindrad att delta i utskottsarbetet just vid de två tillfällen då denna fråga behandlades. Om så inte varit fallet, hade utskottets majoritet i dag troligen varit en annan. Till sist, herr talman: man har sagt att det är en regionalpolitiskt mycket viktig fråga som vi nu skall avgöra. Förändringar i polisdistriktens organisation är en regionalpolitiskt viktig fråga, men jag tror inte att en förändring av länspolisorganisationen är lika angelägen i en sådan värdering. Det är viktigt för oss, som från denna talarstol så ofta har anledning att vädja till kammaren om förståelse för de regionalpolitiska krav som vi framför, att våra argument är starkt fotade i verkligheten.

Sådana tycker jag inte riktigt har anförts här i diskussionen.
Herr talman! Skälen för bortdragning av länspolischefen i Jämtland blev inte så mycket starkare av herr Nygrens kraftiga inlägg. Detta är en fråga som har betydelse från regionalpolitisk synpunkt, därför att den sammanhänger med länsindelningen. Det uttalade statsrådet förra året. Man kunde inte anta förslaget från polisutredningen, eftersom man skulle invänta länsberedningen. Min fråga är: Varför behöver man inte vänta på länsberedningens förslag när det gäller Jämtlands län? Det har ingen av reservanterna behagat svara på. Sedan bara en liten stilla undran med anledning av herr Nygrens inlägg. Varför for ni egentligen till Jämtland, ni som på förhand hade er inställning klar — ni hade ju förra året beslutat om detta och var helt opåverkbara? Var det bara en nöjestripp till Jämtland? Dessutom — och det är nästan anmärkningsvärt — lyssnade ni inte på dem som talade i Östersund. Ni har bara lyssnat på en länspolischef, som tjänstgjort i tre, fyra månader. Han är bärare av den högsta visdomen enligt reservanterna. Men vad landshövdingen, alltså förre civilministern, tjänstemännen vid länsstyrelsen, kommunerna, landstinget och allmänheten sade har ni inte redovisat. Lyssnar ni verkligen inte på det örat, när ni gör en studieresa till ett område?
Herr talman! Innan debatten slutar vill jag kort invända mot det argument som förs fram här om att riksdagen nu skulle byta fot, ifall vi ansluter oss till utskottsmajoritetens förslag. Jag vill endast erinra om att riksdagen i så fall tagit sig den rätt vi krävde förra året, nämligen att få bedöma varje konkret förslag till sammanläggning från här angivna utgångspunkter. Det är vad vi har gjort. Sedan skulle jag med anledning av den fråga som herr Wikner ställde till justitieministern rörande polismästartjänsten i Sveg vilja fråga justitieministern: Funderar statsrådet när det gäller Svegs polisdistrikt möjligen på att byta fot, eller har statsrådet kanske redan gjort det under riksdagsdebatten? Justitieministern sade nämligen nu att den här frågan inte får ses isolerad, utan den får bedömas i sammanhang med andra vakanta tjänster eller tjänster med långtidsvikariat i andra polisdistrikt. Varför är de tjänsterna inte ordinarie utan besatta med långtidsvikarier? Anledningen är, såvitt jag förstår, att man beträffande de distrikten fortfarande överväger sammanläggning, och jag tycker att det skulle vara välgörande om kammaren återigen fick ett klart besked från justitieministern om att Svegs polisdistrikt kommer att bestå, inte bara nu utan också inom överskådlig framtid och att förty tjänsten som polismästare kommer att ordinariesättas så snart möjlighet därtill ges.
Herr talman! Jag vill säga till herr Nygren att det inte är bara i det område vi nu diskuterar som man kan behöva se över den regionala polisorganisationen — vi vet av de vittnesbörd vi har fått om det som förevarit tidigare, att det kan finnas behov av att överse den för hela landet. Vad vi vänder oss emot nu är att rycka loss ett enstaka län och på något sätt ställa det i strykklass. Det tror vi är väldigt olyckligt. Jag tror, som jag har sagt tidigare, att det är viktigt att invänta den beredning som pågår. Att det skulle innebära att man bytt fot tycker jag fortfarande är alldeles orimligt, alldenstund jag har varit med — och ni andra också — och beslutat att vi skall pröva varje särskilt fall. Det är det vi håller på att göra. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Herr Stjernström frågade mig varför utskottet for till Jämtland. Var det bara en nöjestripp? undrade han. Nej, absolut inte. Om herr Stjernström hade lyssnat till mitt inlägg, skulle han ha uppmärksammat att jag redovisade hur vi lyssnade till opinionen i Sveg, kommunalmän som med mycket starkt eftertryck talade om för utskottet att de ville behålla sitt polisdistrikt. Vi lyssnade och tog intryck. Vi lyssnade också på länsstyrelsen, sade jag, framför allt till den som mer än andra bör känna till det här, nämligen länspolischefen, som sade att det inte finns några skäl för att bibehålla länspolisorganisationen för Jämtland. Vi tog de intrycken med oss och åkte hem.

Herr talman! Nu har herr Nygren repat upp igen vilka personer utskottet lyssnat till i Jämtland, och det är anmärkningsvärt att man inte lyssnade till förre civilministern Hans Gustafsson som högste chef för länsstyrelsen. Han har en helt annan uppfattning än den som herr Nygren och den som polischefen i Jämtland gör sig till tolk för. Ni borde ha lyssnat även på honom och andra som gör en övergripande bedömning av länsorganisationerna.
Herr talman! Det var kanske fel av mig att inte svara fru Kristensson tidigare, när hon talade om att jag bytt uppfattning eller kommit till en annan insikt beträffande Svegs polisdistrikt. Det är inte korrekt att säga att jag bytt uppfattning. Jag har kommit fram till att det inte finns någon anledning att lägga fram förslag om sammanläggning av Svegs polisdistrikt med Östersunds. Det har gjorts en departementsutredning i frågan, och där har framförts åtskilliga skäl för en sammanslagning, men i och med att jag fick ärendet till föredragning och fick tillfälle att ta ståndpunkt, så kom jag fram till att jag icke skulle lägga fram något förslag om sammanläggning. Det kommer jag inte heller att göra, fru Kristensson. En annan sak är frågan om själva tjänstens natur. Anledningen till att den är ett långtidsvikariat är att den föregående polismästaren gick i pension för någon tid sedan.

Herr talman! Som ledamot av 1967 års polisutredning har jag varit med om att år 1970 föreslå landets indelning i åtta polisregioner, omfattande två—fyra län. Som ledamot av fjolårets riksdag var jag med om att acceptera förslaget om att man tills vidare skulle stanna vid sammanföring av län, bestående av endast ett eller två polisdistrikt. Nu föreligger det första förslaget, innebärande uppföljande av fjolårets beslut. Som deltagare i justitieutskottets studieresa till Jämtland denna höst har jag styrkts i min uppfattning att förslaget är väl underbyggt. Herr talman! I min åstundan att få polisverksamheten så effektiv som möjligt hade jag i överensstämmelse med min övertygelse avsett att rösta för reservationen. Sedan det av debatten här i dag framgått att reservationen innehåller en direkt felaktig uppgift, den om länsberedningens inställning i frågan, är jag emellertid tyvärr förhindrad att göra detta och nödgas i stället att vid den kommande voteringen nedlägga min röst.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 35 behandlas regeringens proposition nr 131 med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som reglerar övervakning vid kriminalvård i frihet. Förslagen får ses mot bakgrund av den reform av kriminalvårdens organisation och verksamhet vars huvuddrag riksdagen godkände i våras. I propositionen föreslås en förkortning av övervakningstiden vid skyddstillsyn och en begränsning av möjligheterna att förlänga prövotiden vid skyddstillsyn och villkorlig frigivning. Vidare föreslås en möjlighet att överklaga beslut om förordnande av övervakare eller beslut att övervakning inte skall upphöra, vilket naturligtvis är i och för sig goda förslag eftersom det uppenbarligen var en brist att det saknades en sådan besvärsrätt. Härjämte preciseras förutsättningarna för att ge en övervakad särskilda föreskrifter om hans livsföring. I samband därmed utmönstras vissa av de föreskrifter som nu kan meddelas. I stort sett har utskottet varit enigt om att godtaga propositionen. Det är bara på en punkt som det föreligger en reservation. Den har avgivits av folkpartiets och centerns representanter i utskottet och gäller möjligheterna för domstol och övervakningsnämnd att ge en övervakad särskilda föreskrifter om hans livsföring under övervakningstiden. Som jag nyss nämnde föreslås i proposition en utmönstring av vissa av de föreskrifter som nu är tillåtna att ge; de kan gälla användande av fritid, förfogande över arbetsförtjänst eller andra tillgångar och förbud att använda alkoholhaltiga drycker. Dessutom föreslår man att den möjlighet som nu finns att ge andra, liknande föreskrifter, som inte närmare preciseras, skall upphöra.

Som exempel kan nämnas att en person som har alkoholeller narkotikaproblem genom arv eller på annat sätt plötsligt erhåller tillgång till en större summa pengar. Om han utan inskränkningar får disponera hela beloppet på en gång, finns det uppenbarligen en risk för att han återfaller i ett omfattande alkoholeller narkotikamissbruk. Jag känner personligen till två fall av det här slaget. I det ena fallet fick en övervakad en större summa pengar i arv. Det ordnades så att han endast i portioner fick tillgång till pengarna. Och där gick det bra. Han klarade sig. I det andra fallet ärvde en person en summa på 8 000 kronor, tyvärr utan att övervakningsnämnden eller skyddskonsulenten fick reda på det. Vi hade äntligen fått honom i gång i ett arbete — ett vägbygge — men när han fick de 8 000 kronorna i handen använde han pengarna på omkring tre veckor för inköp av brännvin. Jag frågade honom om pengarna gått till restaurangbesök och sådant. — Nej, enbart till inköp av sprit. På tre veckor hade han tillsammans med några kumpaner supit upp 8 000 kronor, och han hittades medvetslös, liggande i ett kallt rivningshus, när han togs om hand. Jag menar att i ett sådant fall — om man hade haft tillräckliga resurser, så att man hade fått reda på det, liksom man lyckades få reda på det andra fallet — skulle en särskild föreskrift, som enligt propositionen nu förbjuds, möjligen ha kunnat vara till hjälp och till räddning för den övervakade. Det är klart, som departementschefen framhåller, att ett förbud att använda alkoholhaltiga drycker i regel är orealistiskt och meningslöst. Men det påpekades vid remissbehandlingen — och jag har själv erfarenhet av det från mitt arbete i frivården — att det i vissa fall kan vara en övervakad till hjälp och stöd att få ett sådant förbud. I regel bör man då inte meddela ett sådant förbud annat än i samråd med den övervakade. Han säger kanske — jag vet att det finns sådana fall — att det skulle vara honom till stöd och hjälp, framför allt när det gäller att stå emot kamrater som vill bjuda på sprit. Då kan han säga till dessa att han har ett förbud, och det händer att de respekterar det. Också andra föreskrifter, utöver dem som särskilt nämnts i lagtexten, kan ibland vara lämpliga. Utskottets kansli har inhämtat uppgifter som visar att det för närvarande förekommer i ganska stor omfattning att man ger föreskrifter av skilda slag enligt den bestämmelse som nu gäller, dvs.. att man kan ge andra, liknande föreskrifter. Den bestämmelsen skall alltså bort enligt propositionen. Att utan vidare förbjuda sådana här föreskrifter av annat slag än de som särskilt nämns i lagtexten tror jag inte gagnar frivården. Om vi är ense om att det är önskvärt att frivården blir ett realistiskt alternativ till fängelse i så stor omfattning som möjligt — helst i större omfattning än nu — måste man räkna med att det blir ett ökat antal svårbehandlade fall inom frivården. Man måste också räkna med att det blir en mindre enhetlig grupp av övervakade än tidigare. Under sådana förhållanden förefaller det mig naturligt att snarare öka möjligheterna att differentiera behandlingen än att, som propositionen föreslår, minska möjligheterna till differentiering. Enligt reservanternas förslag skall man till propositionens uppräkning av de föreskrifter som får meddelas lägga till en bestämmelse att också andra föreskrifter skall få ges om särskilda skäl talar härför. Med det uttryckssättet betonar man att det är fråga om undantagsfall, och det framhålls också uttryckligen i reservationen att avsikten inte är att utvidga arten av de föreskrifter som man får ge enligt de nu gällande bestämmelserna utan bara att bibehålla möjligheterna för sådana fall där erfarenheten har visat att de kan vara till nytta.

Målet är ju ändå att återföra dessa människor till samhällsgemenskapen. Medlen och vägarna för att göra detta har kanske de lokala myndigheterna, som möter verkligheten ute på fältet, rent av större möjlighet att bedöma än de centrala myndigheterna som utfärdar reglerna. Jag tror att man med förtroende kan ge domstolarna och övervakningsnämnderna den något större rörelsefrihet vid val av behandlingsmetod som föreslås i reservationen, framför allt om man på det sättet åtminstone i en del fall ger ökade möjligheter att rädda människor tillbaka till samhällsgemenskapen. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag skall i korthet redogöra för varför vi har kommit att ansluta oss till den här reservationen. Vi reservanter är i princip helt överens med departementschefen och utskottsmajoriteten om att många och meningslösa föreskrifter för kriminalvård i frihet icke främjar den vård som skall återföra den brottslige till en normal samhällsanpassning. Men vi tycker att det förslag som föreligger är litet stelbent. I lagstiftningen har man tidigare tillmätt omständigheterna i målet och i det särskilda fallet en viss betydelse. Om nu omständigheterna i det särskilda fallet klart visar att en föreskrift utöver de i propositionen givna kommer att ha betydelse för den vårdade, så tycker jag att domstolen och övervakningsnämnderna skall ha möjlighet att tillämpa den. Det kan hända att den vårdade också själv anser att en föreskrift i det här fallet skulle vara ett stöd för honom, och då tycker jag att det är alldeles fel att ilag förbjuda en dylik åtgärd. Jag tror inte att lagstiftningen kan bli sådan att den täcker anpassningen genom förbud. Men just detta att man inte har någon annan möjlighet än att följa lagens bokstav anser jag kan skada den sak som vi alla avser att gagna, och därför vill jag med dessa få ord, herr talman, yrka bifall till reservationen vid justitieutskottets betänkande nr 35.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 35 skall ses mot bakgrunden av den kriminalvårdsreform som riksdagen beslutade om förra året. Som herr Ernulf mycket riktigt påpekade har vi när det gäller behandlingen av de här förslagen till vissa bestämmelser rörande övervakning inom kriminalvården varit överens om det mesta. Vi har t.ex. varit överens om att man skall förkorta övervakningstiden vid skyddstillsyn från två till tre år — där har herr Ernulf godtagit vad utskottet anfört — men att man av särskilda skäl skall kunna förlänga övervakningen ytterligare ett år, dvs. så länge prövotiden varar, och den blir ju oförändrad. Vi har också varit överens om att prövotiden inte skall kunna förlängas annat än vid förnyad brottslighet. I stort sett har vi också varit överens när det gällt att omformulera de allmänna föreskrifterna i fråga om vad villkorligt frigivna och de som har överförts till vård utom anstalt eller som har fått villkorlig dom eller dömts till skyddstillsyn skall iaktta. Men vi har inte kunnat bli helt överens när det gäller frågan om utmönstringen av vissa särskilda föreskrifter. Utskottets majoritet har inte ansett sig kunna följa reservanterna här, därför att vi anser att vad som föreslås i själva verket är införande av en något vidsträcktare rätt än vad som hitintills har gällt, låt vara att man kringgärdar det hela med uttalanden om att det inte är fråga om att utsträcka bestämmelserna vidare än vad som för närvarande gäller. Men det är självklart att varje domare kommer att efter eget skön tolka vad som kan anses vara särskilda skäl. Det finns ju också ett önskemål att vi skall få så enhetliga principer som möjligt när det gäller utfärdandet av särskilda föreskrifter. De övervakade själva har nog en mycket stark känsla för rättvisa i sådana fall och skulle betrakta det som en rätt allvarlig sak, om man införde sådana här möjligheter. Jag tycker att de grunder som reservanterna åberopar är ganska orealistiska. Vi har ju föreslagit och fått medel till en betydande förstärkning av frivården, och vi hoppas naturligtvis att detta skall leda till att det i fortsättningen blir en mycket starkare kontakt mellan den övervakade och hans övervakare. Övervakarna får alltså mycket bättre möjligheter att hjälpa sina skyddslingar i fall där det behövs stöd av det slag som reservanterna talar om. Jag tror att en god kontakt mellan övervakaren och den övervakade är betydligt värdefullare när det gäller att komma till rätta med sådana här problem än vad som framgår av de enstaka fall då det verkligen har hänt att domstol utfärdat särskilda föreskrifter t.ex. om rätten att förfoga över sin arbetsförtjänst eller sin egendom eller när domstol meddelat föreskrifter om att inte bruka alkohol. Jag är personligen också ganska tveksam om det är riktigt att det förhållandet att en person är straffad skall ställa honom sämre i fråga om rätten att förfoga över sin egendom än andra medborgare. Att ställa någon under förmynderskap anses ju vara en synnerligen allvarlig affär, som kringgärdas med starka säkerhetsbestämmelser. Talar man med människor som sysslar med nykterhetsvård står det utan vidare klart att de anser det vara ganska meningslöst att avkräva människor löften eller att utfärda förbud när det gäller att inte dricka alkohol. Där är det de nykterhetsvårdande organen som skall ingripa, och det blir övervakarens plikt och skyldighet att se till att den som behöver vård i detta hänseende också får det. Nykterhetsvård innebär ju inte bara att man tar in människor på anstalt, utan den moderna nykterhetsvården kan som bekant vidta en hel rad andra åtgärder för att ingripa hjälpande och stödjande i sådana här fall. Detta gör att att jag tycker det är verklighetsfrämmande att tänka sig att behålla möjligheten till särskilda föreskrifter utöver de klart avgränsade fall som har angivits i propositionen. Propositionen täcker enligt mitt förmenande de fall då föreskrifter kan behöva meddelas. Därför vill jag oreserverat yrka bifall till vad Kungl. Maj:t här har föreslagit.

Herr talman! På den som i nio år har sysslat med kriminalvård i frihet gör det ett något egendomligt intryck att höra fröken Bergegren säga att reservanternas önskemål är orealistiska och att man inte kan med framgång använda de medel som nu föreslås bli förbjudna. När man som jag tidigare sagt i ett antal fall i verkligheten har använt medlen med framgång gör det ett underligt intryck att höra en person säga att reservanternas önskemål är orealistiska. Sedan sade fröken Bergegren att hennes betänkligheter mot reservationen främst grundar sig på att den ger en mera vidsträckt rätt att ge särskilda föreskrifter än nuvarande regler. Men gör den det? Redan nu finns det ju möjlighet att ge annan liknande föreskrift, och den möjligheten är inte kringgärdad av någon speciell regel om att det skall föreligga särskilda skäl. I reservationen däremot har vi föreslagit att om särskilda skäl föreligger får man ge andra föreskrifter, och i reservationens motivering betonas att detta inte är avsett som någon utvidgning av gällande rättstillämpning. Jag vill påstå att man knappast kan tolka det skrivna som en utsträckt möjlighet att ge föreskrifter. Därför tycker jag, att med det resonemang som fröken Bergegren för skulle hon kunna ansluta sig till reservationen. Och om fröken Bergegren har kvar sina betänkligheter att reservationen kan ge en mera vidsträckt rätt än för närvarande, så hade det väl varit naturligt att föreslå en formulering som undanröjer denna befarade men som jag tycker obefintliga möjlighet till en utvidgning! Då hade fröken Bergegren och jag kanske kunnat enas, eftersom vi i sak har samma uppfattning — om jag uppfattade fröken Bergegren rätt. Däremot kan jag inte godta fröken Bergegrens påstående att det skulle vara så väsentligt med enhetliga föreskrifter. När det gäller att försöka få människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället tror jag inte att det viktigaste är att ha enhetliga föreskrifter, utfärdade på central nivå, att gå efter. Uppgiften är så svår att man måste söka sig fram på olika vägar. Olika människor behöver också olika behandling. Man måste väl också tro att de organ som är sammansatta av jurister och särskilt utvalda lekmän tack vare ledamöternas praktiska erfarenheter har större möjligheter att hitta rätt vid behandlingen av enskilda människor än vad regering och riksdag har när man utfärdar allmänna regler. Det är fel att tro att vi kan så mycket om kriminalvård att vi är mogna för fasta, generella regler. Tvärtom bör vi uppmuntra de lokala organen och socialarbetarna ute på fältet att pröva sig fram med ledning av de erfarenheter de vinner. Då kanske vi kan hitta bättre metoder än de tyvärr alltför ofullkomliga som vi nu har. Vad sedan gäller förbudet att använda alkoholhaltiga drycker — som jag medger endast i undantagsfall kan vara realistiskt — sade fröken Bergegren någonting som jag ställer mig litet tvivlande till. Om jag uppfattade henne rätt menade hon att man här ingriper i nykterhetsnämndens befogenhetsområde, eftersom det är nykterhetsnämnden som skall sköta nykterhetsvården. Men fröken Bergegren har själv i utskottet varit med om att godta en regel om att domstol och övervakningsnämnd skall kunna föreskriva nykterhetsvård. Det stämmer väl inte riktigt? På de punkter som vi alla är överens om ålägger lagstiftningen organen för kriminalvård i frihet att även syssla med nykterhetsvård på det sättet att de kan ge särskilda föreskrifter härom. Jag tror därför inte att ett rusdrycksförbud är uteslutet av principiella och formella skäl. Det avgörande är om det i det enskilda fallet är till nytta eller inte. Naturligtvis är det principiellt motbjudande att beröva en människa hennes fria dispositionsrätt över sin egendom. Men vi får komma ihåg att de människor som står under kriminalvårdens övervakning många gånger har särskilda svårigheter att handskas med sin livsföring och ofta också med sina pengar, och det är just de särskilda svårigheterna som motiverar sådana särskilda åtgärder, som inte i allmänhet är att rekommendera. Herr talman! Jag har inte låtit mig övertygas av fröken Bergegrens argument. Jag står alltså fast vid mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! För den som blir omyndigförklarad föreligger alltid ”särskilda svårigheter” — det är ingenting speciellt för kriminalvårdsklientelet. Jag tror inte herr Ernulf förstod mig rätt; vi är nog inte riktigt överens i sak. Jag menar att de föreskrifter Kungl. Maj:t föreslagit är tillräckliga för de behov som kan föreligga. Herr Ernulf tog upp några fall där han av egen erfarenhet sade sig veta att ett förbud att använda egen inkomst eller ett förbud att dricka alkohol lett till goda resultat. Herr Ernulf trodde — och det är kanske naturligt när man har det yrket — att det berodde på de bestämmelser domstolen utfärdat. Jag tror att samma goda resultat i de fallen skulle ha kunnat uppnås genom ett förtroendefullt förhållande mellan övervakaren och den övervakade. Tanken bakom den nya kriminalvårdsreformen är ju att vi skall försöka etablera ett sådant förhållande mellan dessa båda att den övervakade inte upplever samhällets övervakning enbart som en repressiv åtgärd utan som en hjälp och ett stöd. Genom förbud skapar man genast en motsatsattityd. Därför tror jag att man skulle nå ett mycket bättre förhållande om man uteslöt möjligheterna att meddela särskilda föreskrifter. Det är trots allt ett tänjbart begrepp som kan tolkas olika av olika domare. Jag menar att vi skall försöka att undvika förbud i möjligaste mån och försöka etablera ett sådant förhållande att man kan hjälpa människor till rätta på annat vis, så att inte den som blir underkastad samhällets övervakning på detta sätt i onödan känner sig satt på undantag och utan den rättssäkerhet som tillkommer andra medborgare i samhället.
Herr talman! Fröken Bergegren talar om att vi skall vara realister. Jag måste då säga att realisterna blir besvikna hur vi än gör när det gäller dessa svåra frågor. Erfarenheten visar att generella åtgärder inte ger åsyftad verkan — det är vi medvetna om. Men jag anser — och det har reservanterna också anfört — att lagstiftningen inte skall lägga hinder i vägen för en personlig bedömning av det enskilda fallet. Kan man rädda en enda människa genom en sådan här överenskommelse tycker jag att det är orealistiskt att låta lagstiftningen lägga hinder i vägen. Jag har i varje fall det förtroendet för domarna och övervakningsnämnderna. Om man omgärdar en sådan här föreskrift med de bestämmelser som vi angivit i reservationen, finns det ingen anledning att tro att de ansvarskännande människor som skall fatta besluten inte också tar hänsyn till de realiteter det gäller. Därför, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill replikera fröken Bergegren på två punkter. Till att börja med sade hon att man i de exempel jag nämnde kanske kunde ha nått gott resultat utan föreskrift från domstolens sida och att övervakaren kanske skulle ha klarat det hela ändå. Jag vill nämna att de exempel jag hänför mig till gäller sådana fall där domstolen inte har givit någon föreskrift och övervakaren alltså har försökt gå till väga på det sätt som fröken Bergegren anvisar men misslyckats. I den situationen har övervakningsnämnden så småningom sett sig tvingad att ingripa med föreskrift. Så till vida håller jag med fröken Bergegren som att jag anser att en domstol bör vara mycket försiktig med att ge föreskrifter i sin dom, men jag anser att det i något större utsträckning är motiverat att en övervakningsnämnd — om den finner att möjlighet att nå samarbete med den övervakade inte föreligger — utfärdar en föreskrift. För det andra sade fröken Bergegren att hon tycker att propositionens lagförslag är heltäckande när det gäller användbara föreskrifter. Då är hon mer konungslig än konungen själv, därför att departementschefen vitsordar faktiskt att det kan finnas — låt vara mycket fåtaliga — fall där ett alkoholförbud kan vara realistiskt och meningsfullt. Min uppfattning är att det — även om fallen är mycket fåtaliga och, som herr Dockered sade, t.o.m. om det bara gäller en enda människa — är befogat att använda en väg om den leder till ett gott resultat. Är alltså fröken Bergegren ännu hårdare i sin uppfattning än t.o.m. departementschefen så är det riktigt, som hon sade, att vi inte är överens.

Herr talman! Ja men, herr Ernulf, departementschefen har avvisat tanken på att gå längre. Det beror på att han anser att man, i de fåtaliga fall det här gäller, bör kunna komma till rätta med problemen på annat sätt. Det är det jag också tror. Herr Ernulf och herr Dockered har enligt mitt tycke litet för stark tro på verkan av förbud. Dessutom förefaller det som om ni utgick från de möjligheter som hittills har förelegat för övervakarna. Men vi skall se det hela mot bakgrund av riksdagens beslut om att bevilja medel för en förbättrad övervakningsorganisation, som alltså ger större möjligheter. De misslyckanden som herr Ernulf talar om kanske inte behöver upprepas i och med att man skapat en bättre organisation. Det är den tanken som ligger bakom. Det kan inte hjälpas att de flesta människor som är ställda under övervakning upplever sådana ting som kategoriska förbud såsom mycket repressivt, och det försvårar möjligheten att föra dem till rätta. Det gäller både föreskrifter av ekonomisk art och — framför allt — föreskrifter att avhålla sig från bruk av alkohol. Möjligheterna att ge föreskrifter när det gäller vård av sådana som verkligen behöver den har tillgodosett behovet. Inom ramen för de möjligheterna bör man också kunna tillgodose alla tänkbara krav på att hjälpa människor med alkoholbesvär. Och om herr Ernulf menar att man skall kunna utfärda förbud mot att dricka alkohol för människor som inte har alkoholbesvär, förstår jag inte riktigt vad som är meningen.
Herr talman! Först och främst skall man naturligtvis inte utfärda något alkoholförbud för den som inte missbrukar alkohol. Min uppfattning är att man i alla situationer skall göra vad man kan för att nå resultat på frivillig väg. Det är alltid bättre att komma fram till ett resultat på den vägen. Men om det efter alla bemödanden visar sig att det inte är möjligt att komma fram på frivilliglinjen och att man har att välja mellan att låta övervakade personer hamna i fortsatt kriminalitet eller alkoholism och att utfärda ett förbud, tycker jag att det i vissa fall kan vara både humant och ibland också effektivt att som sista åtgärd försöka tillgripa ett förbud. Om fröken Bergegren tycker att det är förbudstänkande kan jag inte göra mycket åt den saken.

Herr talman! Det problem som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 31 är mycket komplicerat och svårt. Jag skulle faktiskt vilja påstå att ingen av de förtroendevalda ledamöterna i utskottet till fullo behärskar denna problematik, och därför kan ingen med absolut hundraprocentig visshet säga att det är på det eller det sättet. Det är över huvud taget mycket få människor som behärskar detta område. Men några saker känner man i alla fall till. Här gäller det alltså de mycket besvärliga samordningsproblemen för statligt och kommunalt anställda när de i sinom tid skall uppbära sin pension. Huvuddragen i samordningsbestämmelserna är att de som är statligt eller kommunalt anställda får 65 procent av slutlöneklassen i pension, om de har innehaft denna slutlöneklass i åtminstone fem år. Inom ATP-systemet är 60 procent av de 15 bästa åren pensionsgrundande — det är alltså något sämre förmåner där. I både ATP och på den statliga och kommunala sidan kräver man 30 års intjänandetid. De statsoch kommunalanställda har ofta pensionsrätt både från sin anställning i statlig eller kommunal tjänst och från den allmänna försäkringen, alltså från folkpensionen inklusive pensionstillskott och från ATP-systemet. När man har sådana här dubbla pensionsrätter skall alltså pensionerna samordnas, och det gör man enligt den s.k. bruttometoden. Den innebär bl.a. att den högre pensionen alltid skall utgå. Om folkpensionen och pensionen från ATP av någon anledning skulle vara högre än pensionen från den statliga eller kommunala tjänsten, utbetalas den högre pensionen, alltså folkpensionen och ATP-pensionen. Då uppstår inga problem, såvitt jag har fattat saken riktigt. Men det måste vara i ganska få undantagsfall som folkpensionen och ATP-pensionen är högre än den ordinarie tjänstepensionen. Om emellertid en offentliganställd har intjänat ATP-poäng i en tidigare kanske privat anställning, tar han, såvitt jag förstår, ATP-pensionen med sig — det sker dock ingen samordning utan ATP-pensionen betalas ut. Problemen uppstår när en statseller kommunalanställd har sidoinkomster. Om dessa inkomster är högre än lönen i den offentliga tjänsten, är det inget problem, ty då utgår ATP-pension på sidoinkomsterna. Men det måste vara i ytterst få undantagsfall som sidoinkomsterna är så höga.

Att denna fråga över huvud har tagits upp beror på att motionären känner till ett autentiskt fall som han bygger på. Jag skulle tro att sådana fall är ganska vanligt förekommande, och därför skall jag relatera de faktiska förhållandena. Det gällde en statsanställd — han var anställd vid SJ. Han hade två sidoinkomster. Han var dels fastighetsskötare i en fastighet som SJ äger och hade betalt för det och hade dels en inkomst som ordförande i fackföreningen. Tillsammans uppgick dessa sidoinkomster till 10 000 å 12 000 kronor under olika år. Den här mannen blev skadad och fick pension. Det visade sig då att det inte utgår någon pension på sidoinkomster. Det förefaller orimligt att man inte skall ha någon pensionsrätt på sidoinkomster som man ju ändå betalat avgifter för. På dessa sidoinkomster har den här mannen fått betala en hög marginalskatt, han har fått betala en högre folkpensionsavgift och högre sjukförsäkringsavgift, han har fått reducerade bostadstillägg och han har fått betala högre daghemsavgifter på grund av att han haft dessa sidoinkomster. Fackföreningen och SJ har erlagt ATP-avgifter på hans inkomster. Allt är alltså i sin ordning, men pension utbetalas icke på dessa inkomster. Detta är ganska märkligt. Man skulle kunna ställa frågan hur Statstjänarkartellens ombudsmän och Kommunalarbetareförbundets ombudsmän har agerat i denna fråga. Den är komplicerad. Sedan statstjänstemännen år 1965 fick förhandlingsrätt kan man förhandla om pensionsfrågorna. Men tydligen har förhandlingarna skett på ett sådant sätt att problem av det här slaget kan uppstå. En statseller kommunalanställd som har sidoinkomster får alltså ta alla de negativa effekterna av sådana inkomster i form av högre skatt och avgifter osv. och hans arbetsgivare får betala avgifter till ATP. Men den positiva effekten — pensionen — får han inte. I detta fall rör det sig om 300 kronor i månaden som han icke får ut. Det är alltså detta problem som har behandlats i det här betänkandet. Alla vi som sysslar med politik vet att detta inte är någon engångsföreteelse utan problem, som vi dagligen möter ute på verksamhetsfältet. Just dessa mycket komplicerade samordningsbestämmelser gör att människor känner sig lurade på pensionen. Kanske någon säger att mina påståenden är felaktiga, eftersom pensionstagarna är garanterade 65 procent av slutlöneklassen. Ja, det är de, men det gäller bara den lön som utgår från den offentliga tjänsten. Det är inte 65 procent av den totala inkomsten. I detta fall blir det 54 procent av den totala inkomsten. Detta gör att jag i likhet med min kamrat i socialförsäkringsutskottet tycker att bestämmelserna borde överses. De är mycket komplicerade och svåra, och det behövs en översyn av dem för att man skall kunna se hur de fungerar i verkligheten. Det hänger också litet ihop med ATP-systemets konstruktion, och därför är det faktiskt en riksdagsfråga, även om man i dag kan förhandla om dessa problem. Med detta anförande, herr talman, yrkar jag bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen av mig och herr Andersson i Ljung, vari begärs just en översyn av samordningsbestämmelserna.

Herr talman! Herr Ringaby säger att dessa bestämmelser är mycket krångliga och svåra samt att ytterst få människor behärskar dem, inte ens alla i utskottet. Jag kan medge att de statliga pensionsbestämmelserna i vissa fall kan vara rätt så krångliga och kanske också svårförståeliga. Men samordningsbestämmelserna mellan å ena sidan statsoch kommunalpensioner och å andra sidan ATP är väl ändå inte så särskilt krångliga. Jag tycker att utskottet i sin redovisning lämnat en ganska fullständig och klar redogörelse över hur dessa samordningsbestämmelser fungerar. Det autentiska fallet bakom denna motion grundar sig i viss mån på en missuppfattning om hur samordningsbestämmelserna är konstruerade. Jag skall inte gå närmare in på detta. Jag vill bara säga till herr Ringaby att det finns möjligheter att göra undantag från ATP-avgiften för all annan anställning än tjänst. Där är inte ATP-avgifter obligatoriska. För andra sidoinkomster — vad man brukar beteckna såsom extraknäck — kan undantag göras. Då behöver inte heller några ATP-avgifter betalas in. Emellertid har till detta utskottsbetänkande fogats en reservation av herrar Ringaby och Andersson i Ljung, som herr Ringaby nu talat för. Anledningen till reservationen är just vad herr Ringaby har sagt, nämligen att han finner det ganska orimligt och stötande att vissa sidoinkomster, för vilka ATP-avgifter betalas, inte kan ge någon rätt till pension. Det är givetvis riktigt i vissa fall och under speciella förutsättningar, men det kan också gälla andra inkomsttagare och anställda än statsoch kommunalpensionärer. Det beror ju på ATP-systemets uppbyggnad och konstruktion, en sak som vi har diskuterat många gånger i denna kammare och som jag inte närmare skall gå in på.

Herr Ringaby säger att det måste vara ytterst få, kanske endast någon procent, som har sådana sidoinkomster, och det kan ju vara riktigt, ty det är kanske inte så många som kan upprätthålla två tjänster. Men att det blir så få beror väl också på att staten och kommunerna har ett relativt förmånligt tjänstepensionssystem. Och enligt samordningsbestämmelserna är statspensionären alltid garanterad den bästa pensionsförmånen. Om vederbörande har inkomst av anställning som är ATP-grundande och — jag understryker detta igen — den inkomsten är så betydande att den ger bättre pension, så får han ju den högre pensionen. Om man gör en jämförelse mellan ATP-systemet och tjänstepensionssystemet för statsoch kommunalanställda, så finner man ju att det sistnämnda är betydligt förmånligare för den enskilde pensionären, och jag vet inte om jag kan betrakta detta som någon speciell orättvisa. Utskottsmajoriteten tycker alltså att det inte finns anledning att begära någon översyn av samordningsbestämmelserna, detta så mycket mindre som de frågor som rör just dessa villkor avgörs efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Det har herr Ringaby också understrukit, men han undrar ändå hur de ombudsmän och förtroendemän som sköter förhandlingarna ser på dessa frågor. Man kunde av hans anförande utläsa att de inte sköter det här på ett för de statsanställda tillfredsställande sätt. Jag har emellertid varit med i vissa sammanhang, när man förhandlat om dessa frågor, och jag försäkrar herr Ringaby att de följs med mycket stor uppmärksamhet av de anställdas organisationer. De handläggs i samma ordning och i samband med att man träffar överenskommelser om löner och andra anställningsvillkor, och att riksdagen under sådana förhållanden — när det nu träffas kollektivavtal om dessa frågor — skulle begära en utredning så att säga över parternas huvuden finner utskottsmajoriteten vara ganska orimligt.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

Herr talman! Herr Fredriksson säger att utskottet har gjort en fullständig och klar redogörelse för de här problemen. Det är väl en sanning med modifikation. Utskottets skrivning är en klar redogörelse, det kan jag hålla med om, men den är inte fullständig. En fullständig redogörelse för samordningsbestämmelserna skulle förmodligen fylla ett ganska tjockt utlåtande. Sedan sade herr Fredriksson att man kan begära undantagande från ATP. Ja, det kan man. Herr Fredriksson tillade själv att det kan man bara göra för inkomst av annan förvärvskälla än tjänst, t.ex. om man är egen företagare samtidigt som man är statligt eller kommunalt anställd. För sådan inkomst kan man begära undantagande från ATP och slippa den avgiften. Detta har också inverkan på sjukförsäkringen, som herr Fredriksson vet. Men hur många statligt och kommunalt anställda är det som är egna företagare också? De måste vara ytterst fåtaliga. Har man en extrainkomst från ett anställningsförhållande vid sidan av den statliga eller kommunala tjänsten kan man inte begära undantagande. Det vet också herr Fredriksson. Den övervägande delen, ja praktiskt taget alla extrainkomster utgår på grund av anställning, t.ex. som fastighetsskötare, fackföreningsman eller biografvaktmästare. Det är i sådana fall dessa svåra problem kommer in. Den här frågan har också varit uppe på socialdemokratiska kongresser och den har drivits mycket hårt av fackföreningsfolk. De känner sig utomordentligt oroade över det här förhållandet. Möjligheten till undantagande hjälper alltså inte i de situationer där det är fråga om anställning — vilket det till 99 procent är. Vidare säger herr Fredriksson att situationen är dock bättre för de statligt eller kommunalt anställda för de får 65 procent av slutlönen. I ATP-systemet får man bara 60 procent. Ja, det är litet bättre förmåner i statlig och kommunal tjänst. För personer med en mycket liten sidoinkomst får den här olikheten i förmåner inte så stor betydelse. Men om sidoinkomsten är litet större får samordningsbestämmelserna en effekt som är till nackdel för inkomsttagaren. Med andra ord får en statligt eller kommunalt anställd med 30 000 kronor i lön och med 10 000 kronor i sidoinkomst som fackföreningsman eller biografvaktmästare enligt vad jag kan förstå i många fall sämre pension än den som har 40 000 kronor från en arbetsgivare. Det kan inte vara riktigt när man ändå har betalt avgift till det här pensionssystemet. Att herr Andersson i Ljung och jag är ensamma på den här reservationen beror kanske till viss del på att centerpartiets och folkpartiets ledamöter i utskottet faktiskt har gjort en miss här. Sådana gör vi alla. Jag säger det inte som kritik mot ledamöterna. Det är många komplicerade frågor vi ställs inför. Ibland gör man en miss. Jag har gjort det själv, och förmodligen har alla kammarledamöter då och då gjort en miss i något utskott. Det är ingenting konstigt. Men annars hänger denna fråga mycket nära samman med de problem som vi från borgerligt håll gemensamt har slagits för här i kammaren och som gäller pensionseffekter för korttidsanställda m.fl. Dessa får ju betala högre pensionsavgift än de som bara har inkomst från ett håll. Jag hoppas att de borgerliga ledamöterna sluter upp bakom den här reservationen — som är till fördel för löntagarna i statlig och kommunal tjänst.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, men det är ett par saker som jag vill påpeka. Herr Fredriksson säger att det finns en utförlig redogörelse för samordningsproblemen i utskottsbetänkandet. Men skall man lämna en utförlig redogörelse om dessa problem behövde nog utskottsbetänkandet vara betydligt tjockare. Samordningsproblemen utgör nämligen ett utomordentligt snårigt område. Man kan knappast säga att det finns några generella regler, därför att det beror i mycket hög grad på vad för tjänster och vad för sidoinkomster osv. som den enskilde har haft. I det fall som herr Ringaby här relaterade har personen i fråga haft 42 års anställning i statlig tjänst, och det borde ju rimligen berättiga honom till full pension. Men trots detta får han enligt samordningsbestämmelserna även den statliga pensionen reducerad till 18/20 av full pension, eftersom han är född år 1912 — även om han under alla dessa 42 år av tjänstgöring betalat pensionsavgifter. Vidare får de statsoch kommunalanställda inte nytta av folkpensionshöjningar, eftersom samordningen medför att de vid sammanräkningen inte får den höjning som de som varit anställda i enskild tjänst får tillgodoräkna sig. Dessas övriga pensioner berörs inte av en folkpensionshöjning. Detta är två generella förhållanden som gäller. Det finns dessutom mängder av enskilda skillnader mellan olika pensionstagare, som gör att det är utomordentligt besvärligt att tränga in i vilka bestämmelser som gäller för de enskilda arbetstagarna. Jag har i min hand en utredning som gjorts om dessa frågor för Svenska officersförbundets räkning. Den professor som har gjort denna utredning påvisar att dessa samordningsbestämmelser närmast har påtvingats arbetstagarna ensidigt. Han påvisar också att det i många fall sker en dubbel samordning, vilket inte är meningen.

Det skulle vara möjligt att frilägga de förmåner, som härrör från den statliga arbetsgivaren från dem, som härrör från annan arbetsgivare. En dylik lösning finns i sjukförsäkringslagstiftningen och skulle sålunda väl kunna förenas med pensionslagstiftningens allmänna sociala syften.” Därefter frågar han: ”Men är den beslutade samordningen över huvud taget rättsenlig? ” Den frågan kvarstår, och detta är huvudorsaken till att vi anser att det här problemet behöver tas upp till övervägande. Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Anledningen till att centerpartiet inte anslutit sig till reservationen är ju helt enkelt den att vi anser att denna samordningsfråga skulle kunna lösas snabbare genom de förhandlingar som förs i detta sammanhang mellan arbetsgivarna, staten, kommunerna och de anställda. I denna speciella fråga skulle man på denna väg kunna nå ett bättre och snabbare resultat. Det var alltså anledningen till att vi inte stödde reservationen. Det var inte fråga om något missförstånd.
Herr talman! Det är kanske inte särskilt meningsfullt att fortsätta denna debatt. Med anledning av påståendena att de statsanställda och de kommunalanställda skulle ha ett så dåligt pensionssystem och att samordningen skulle vara så ofördelaktig vill jag dock understryka att de statsanställda har förhandlat sig till ett pensionssystem som är värdeoch standardbeständigt. Det ger betydligt bättre pensionsförmåner än ATP systemet. Med anledning av herr Ringabys bedömning att folkpartiet och centerpartiet har gjort ett misstag när de inte har ställt sig bakom reservationen vill jag bara hänvisa till herr Magnussons i Nennesholm förklaring att så inte är fallet. För min del vill jag räkna dem till godo att de inte har stött reservationen, som jag tycker är fullständigt onödig. De här frågorna sköts ju av arbetsmarknadens parter, och överenskommelser träffas vid regelrätta förhandlingar — sedan må en professor som herr Åkerlind åberopade kunna stå upp och mena att den här bestämmelsen har påtvingats de statsanställda. Så kan man kanske säga om vilken lönefråga som helst, om man inte har varit med vid några förhandlingar utan stått litet vid sidan om. Att här skulle vara fråga om något påtvingande är säkerligen ingalunda förhållandet. På tal om att betänkandet inte skulle vara fullständigt — inte tillräckligt utförligt, så att säga — vill jag slå fast, att nog är det skrivet tillräckligt fylligt och konkret med hänsyn till det underlag utskottet har haft, nämligen herr Åkerlinds motion, som såvitt jag kan förstå ändå grundar sig på ett ganska grovt missförstånd.

Herr talman! Herr Fredriksson säger att det inte är meningsfullt att fortsätta debatten, och det kan jag förstå att det inte är för den som skall försvara utskottsmajoritetens ståndpunkt, för det är ganska svårt. Men jag bestrider på det bestämdaste att de statsanställdas och kommunalanställdas pensioner härvidlag skulle vara bättre än de privatanställdas. Det kan möjligen vara så för dem som bara har inkomst från sin statsanställning, inte för dem som har sidoinkomst. De är faktiskt sämre ställda. Jag skall läsa upp en enda mening, som står på s. 2 i utskottsbetänkandet, under rubriken Gällande bestämmelser. Där säger utskottet efter att ha redogjort för bestämmelserna: ”Detta medför i sin tur att statsanställda, som vid sidan av sin tjänst har andra förvärvsinkomster berättigande till ATP, i allmänhet inte får någon direkt fördel av dessa inkomster i pensionshänseende.” Det säger väl ändå något om att det finns problem att utreda här.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 46 handlar om ökade möjligheter för elever i ungdomsskolan att, om så önskas, få befrielse från deltagande i undervisningen i religionskunskap. Det föreligger två motioner, en moderatmotion och en folkpartidito, av vilka moderatmotionen är den något vidare syftande. För befrielse från deltagande i skolans religionsundervisning gäller för närvarande, kortfattat uttryckt, följande bestämmelser och praxis. Elever som tillhör katolska kyrkan i Sverige, respektive mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö har, kan man säga, generell befrielse om de önskar begagna sig av befrielse. Ingenting hindrar dem dock från att delta i undervisningen om de så önskar. Härutöver har utvecklats en s.k. administrativ praxis, innebärande att Kungl. Maj:t på särskilda skäl befriar elever som tillhör andra trossamfund än svenska kyrkan från deltagande i religionsundervisningen. Denna administrativa praxis har tillämpats mycket sparsamt. Givetvis kan alltid diskuteras vad som är särskilda skäl. Senast aktualiserades gällande bestämmelser och praxis inför offentligheten i fråga om elever tillhörande den s.k. evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, S:t Martins församling. Först sedan medlemmarna i denna evangelisk-lutherska kyrka hänvänt sig till Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna lyckades de få förståelse för sin framställning om befrielse. Utbildningsutskottets majoritet tycker att det är bra som det är och att nuvarande bestämmelser och praxis fungerar väl. Det kan man emellertid ha delade meningar om.

Sådana föräldrar och sådana elever finns — det är ett faktum. Att komma dem till mötes i större utsträckning än tidigare är påkallat. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är knuten till utbildningsutskottets betänkande nr 46.

Herr talman! I motionen 1312 har vi motionärer hemställt att riksdagen måtte besluta om sådan ändring i skollagen att elev i grundskolan eller gymnasieskolan som tillhör svenska kyrkan eller frikyrkligt — i motionen står frireligiöst, men det skall vara frikyrkligt — samfund skall på föräldrarnas begäran befrias från att delta i undervisning i religionskunskap. Vi har därvid utgått från att elev som befrias från deltagande i religionsundervisningen skall erhålla motsvarande undervisning — helt naturligt med den olikhet som föranleds av skillnaden i religiös uppfattning — som meddelas i skolorna samt att kontroll och intyg om undervisningen skall uppfyllas i enlighet med de bestämmelser som av Kungl. Maj:t har fastställts vid beviljande av sådan befrielse.

Som här tidigare sagts har tre av utskottets ledamöter reserverat sig och ställt sig positiva till motionens syfte och anser att detta borde ges Kungl. Maj:t till känna.

Det var alltså, som jag ser det, en positiv inställning från såväl departementschefen som från andra lagutskottet. Hur har då Kungl. Maj:t handlat när det gällt ansökan om befrielse? Ja, det har varit mycket restriktivt. Skolöverstyrelsen har konsekvent avstyrkt dylika framställningar i sina yttranden och hävdat att religionsundervisningen som den bedrivs i den obligatoriska skolan inte kan vara stötande för någon religiös uppfattning, och man har ansett att målsättningen för ämnet religionskunskap är sådan att befrielse från undervisningen i ämnet inte är motiverad. Överensstämmer nu denna skolöverstyrelsens uppfattning om religionsundervisningen i skolan med föräldrarnas till de barn som utsätts för undervisningen? Tyvärr måste jag hävda att det råder stora skillnader då det gäller uppfattningar om skolans religionsundervisning. Många föräldrar inom svenska kyrkan och inom frikyrkliga samfund känner i dag en allvarlig oro inför den religionsundervisning som bedrivs i våra skolor. Som vi framhållit i motionen anser föräldrarna att barnen, eleverna, i alltför hög grad bibringas en skeptisk och relativistisk uppfattning om de kristna sanningarna och om de kristna värderingar som föräldrarna själva omfattar. De böcker som används i religionsundervisningen har ofta ett ordval och ett framställningssätt som gör att eleverna kan få en negativ inställning till — och jag skulle t.o.m. kunna säga förakt för — den kristna tron. Detta är en plågsam upplevelse för många föräldrar. Det är ju ändå föräldrarna som alltjämt har ansvar för sina barns fostran, och här är det alltså fråga om vem som bäst förstår vad som i det enskilda fallet är till gagn för barnen, om det är barnens föräldrar eller om det är skolöverstyrelsen och Kungl. Maj:t. Nog måste det enligt min uppfattning tillhöra de medborgerliga frioch rättigheterna att föräldrar får lov att bibringa sina barn den uppfattning i livsåskådningsfrågor som de själva bekänner sig till och omfattar. Detta är ett bestämt krav från många föräldrar i vårt land. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Frågorna i anslutning till skolans undervisning i religionskunskap tillhör de eviga följeslagarna i denna kammare. Det är bra att ämnet ägnas uppmärksamhet, men det är kanske inte lika bra att det så ofta sprids missuppfattningar och vanföreställningar om grunden för skolans religionsundervisning. I en av de två motioner som nu behandlas har herr Oskarson i Halmstad och en rad andra moderater hemställt att riksdagen skall ändra skollagen så att rätten till befrielse från skolans undervisning i religionskunskap kraftigt utvidgas. Enligt motionärerna skall den omfatta elever som tillhör svenska kyrkan eller frireligiöst — eller, som herr Oskarson nu ändrade det till, frikyrkligt — samfund. Det betyder praktiskt taget alla svenska barn. Skulle man bifalla den motionen har man såvitt jag förstår totalt ryckt undan grunden för religionsundervisningen i den svenska skolan. Detta vet naturligtvis herr Nordstrandh, men han knyter ändå i sin reservation an till motionen, för att liksom ge ett intryck av att han i sin välvilja sveper in även denna motion. Men reservationen gäller en helt annan sak. Grunden för undervisningen har vi som sagt diskuterat många gånger här i kammaren. Jag vill bara erinra om att principerna varit i stort sett desamma under de senaste 20—25 åren. De fastslogs 1950, men upprepades och fastslogs ännu en gång i samband med skolreformerna på 1960-talet. I 1969 års läroplan för grundskolan heter det om ämnet religionskunskap: Undervisningen skall vara vidsynt och objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga kunskaper om olika trosoch livsåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Den bör ske på ett sådant sätt, att eleverna uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse och så att den främjar deras personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskådning liksom förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor.

Vi har alltså i vårt land till skillnad från praktiskt taget alla andra länder på jorden en undervisning i religionskunskap som är objektiv i den meningen, att den skall vara allsidig och saklig och kunna utgöra underlag för kunskapsmeddelelse till barn från hem med vitt skilda religiösa uppfattningar. Det är en form som man i många andra länder nu börjar söka sig fram mot. I åtskilliga länder arbetar man med frågan, om man skall förändra det system man har med konfessionell undervisning till en modell som påminner om den svenska. I andra länder — där man inte har kunnat enas om att ha någon form av religionsundervisning utan kyrkorna får ta ansvar för de barn som söker sig dit — börjar man fundera över om inte den svenska formen har åtskilligt som talar för sig. Om man nu har accepterat principen att undervisningen i religionskunskap skall stå öppen för alla barn, oavsett vilken miljö — religiös eller irreligiös — de kommer från, säger det sig självt att man får vara ganska restriktiv med undantag. Det finns en möjlighet till befrielse, och sådan befrielse har i vissa fall beviljats. Dock är det intressant att konstatera att de grupper, för vilka denna lagstiftning ursprungligen tillkom, själva har blivit alltmera tveksamma till frågan, om de skall utnyttja undantagsmöjligheten. Jag vill påpeka att t.ex. barn från romersk-katolska hem till alldeles överväldigande del deltar i denna undervisning. Man kan i den katolska pressen i vårt land gång på gång läsa artiklar som säger att det ligger ganska mycket i den princip för religionsundervisning som vi har i Sverige. Vid sidan av denna kan sedan kyrkan själv komplettera med en konfessionell undervisning. I reservationen tar man upp frågan om regeringens handläggning av dispensansökningar och man knyter reservationen till ett bestämt ärende. Man synes påstå att regeringen skulle ha visat bristande generositet och bristande vilja till positivt handlande i handläggningen av detta ärende. Det är min ganska bestämda uppfattning att regeringen faktiskt inte har visat bristande generositet, utan jag tycker att den har visat såväl principiell fasthet och vilja till positivt handlande som generositet. Man gav så småningom denna grupp dispens. Att man tvekade så länge hänger samman med det problem som jag berörde, nämligen att principen är att denna undervisning skall vara öppen och gälla för alla och att man skall vara mycket försiktig med undantag. Jag kan inte gå in på alla detaljer i handläggningen av det här enskilda fallet, men jag tror att det är direkt felaktigt att det — som reservanterna hävdar — skulle ha varit en bristande generositet vid handläggningen av detta ärende. Jag började med att säga att det naturligtvis finns olika uppfattningar om det här ämnet. Det kan finnas en grund för kritik mot enskilda lärares undervisning i ämnet, och man kan kritisera uppläggningen av enskilda läroböcker. Men det som är betänkligt är när politiker spelar på vanföreställningar och fördomar om skolans religionsundervisning och inte klargör grunderna för den. Jag har tidigare sagt i debatter om denna fråga att vi inte kan komma ifrån att de som bär ansvar för barnens religiösa fostran i första hand är föräldrarna — hemmet. I andra hand är det naturligtvis kyrkorna, de kristna ungdomsorganisationerna och andra till vilka föräldrarna sänder sina barn. Skolan kan och bör inte överta de uppgifter som kyrkorna har.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
Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå in i någon mer omfattande polemik med herr Wikström. Jag kan t.o.m. instämma i åtskilliga delar av hans anförande. Men jag vill verkligen säga till honom att han inte här skall sprida vanföreställningar om att politiker — exempelvis jag — spelar på fördomar om skolans religionsundervisning. Jag torde känna den bättre än herr Wikström gör. Jag konstaterade i mitt inledningsanförande, då jag talade om målsättningen för undervisning i religionskunskap i skolan, att den är avsedd att vara allsidig och objektiv. Jag använde de bägge adjektiven i mitt anförande, och jag sade också att målsättningen är sådan att någon befrielse egentligen inte borde vara motiverad eller upplevas av elever och målsmän som önskvärd. Men målsättning är en sak och utförande kan vara en annan. Jag vill inte säga annat än att målsättningen i stort sett uppfylls som den är avsedd att uppfyllas i skolorna.

De har uppfattningar om den som kan uttryckas med de fina orden att den inte överensstämmer med deras religiösa och filosofiska övertygelse. De flesta använder förvisso inte de orden, men den meningen finns i vad de säger. Jag anser alltså att det kan vara viktigt ur många synpunkter, både religiösa och samhälleliga, att komma sådana föräldrar och elever — som naturligtvis inte är överväldigande många, men som ändå finns — till mötes i större utsträckning än man har gjort tidigare. Det är mot den bakgrunden som jag bland andra står för den reservation som är knuten till utskottets betänkande.

Först sedan saken varit uppe i Europarådets konvention för de mänskliga rättigheterna tillkom den ämbetsskrivelse som, förvisso lika bra, hade kunnat komma tidigare, om man hade sett mera generöst på saken.

Det är alltså inte på grund av välvilja utan mera på grund av ett sakligt bedömande, men är det dessutom välvilligt, må det vara hänt.
Herr talman! Som jag sade i mitt första anförande är det otvivelaktigt så, att många föräldrar känner sig oroliga och är mycket skeptiskt inställda till den religionsundervisning som bedrivs i skolan. Jag har svårt för att gå ut och säga till alla dessa att det är vanföreställningaår — detta påstående får herr Wikström svara för själv.

Jag tycker att man med fullt förtroende borde kunna överlåta den bedömningen till föräldrarna. Herr Wikström citerade helt riktigt ur läroplanen angående objektivitetskravet, men det är väl fråga om hur objektivitetskravet tolkas och hur det är möjligt att uppfylla. Jag vill från en interpellationsdebatt mellan dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson och den sedermera utnämnde utbildningsministern Bertil Zachrisson citera herr Zachrisson i en fråga som gällde just religionsundervisningen i skolan. Där sade herr Zachrisson angående objektivitetskravet följande: ”Ibland har objektivitetskravet tolkats så att läraren inte får röja sina egna värderingar. Han skall vara neutral. Enligt min mening är en sådan ståndpunkt mycket svår att genomföra i praktiken. Och som jag sade är den också olycklig med tanke på skolans uppgift att främja personligt engagemang.” Herr talman! Jag ställer mig mycket fundersam till den här beskrivningen av hur objektivitet i religionsundervisningen skall tillämpas i det praktiska skolarbetet.

Herr talman! När herr Nordstrandh talar kan man instämma i mycket av det han säger. Hos mig kvarstår dock intrycket att reservationen har utformats på ett sådant sätt att man litet försåtligt knyter an till en motion som handlar om något helt annat. Ibland tvingas man, herr Nordstrandh, att med kollegerna i sitt eget parti ta upp en debatt om ståndpunkter i en sakfråga. Man kan ju skjuta problemen ifrån sig och låtsas som om man i sak är överens, men såvitt jag förstår är herrar Oskarson i Halmstad och Nordstrandh ingalunda ense. Det vore ganska bra om ni toge en inbördes diskussion om detta. Efter inlägg av den typ som herr Oskarson står för vore det naturligtvis av intresse att få veta om moderata samlingspartiet tycker att grunden för religionsundervisning i den svenska skolan skall ändras. Jag har sagt tidigare att jag befarar att man kan komma i ett läge där många i riksdagen säger sig: Kommer attacker av den här typen från än det ena, än det andra hållet får vi väl göra som man har gjort i andra länder och avföra ämnet från schemat. Grunden för ämnet har varit bl.a. den att man har kunnat uppnå enighet inte bara i riksdagen utan mellan olika religiösa åskådningar, olika kyrkor och samfund, om att det är den här typen av undervisning som vi skall ha. Om man sedan ställer andra anspråk på skolans undervisning än de som skolan åtar sig att svara för, blir det orimligt. Jag önskar att de som så ofta attackerar skolan och lärarna i religionskunskap ställde litet större anspråk på föräldrar, präster och pastorer och sade: Det är ert ansvar att ta vid där skolan inte kan gå längre. Men man riktar alltför ofta udden i attacken mot lärarna. Jag har väldigt svårt att förstå varför vi inte i något annat ämne upplever att man i riksdagen säger att principerna kanske kan accepteras, men utformningen av ämnet är inte bra, läroböckerna är inte bra, lärarna sköter inte sin undervisning bra. Det finns naturligtvis goda och mindre goda lärare i alla ämnen, men varför skall man ständigt knyta dessa tankar just till ämnet religionskunskap? Tror herrar Nordstrandh och Oskarson i Halmstad att det är det bästa sättet att stärka förtroendet för skolans goda vilja på denna punkt? Jag har byggt ut mitt resonemang något mer än vad reservationen kanske skulle föranleda, därför att jag tror att det bakom resonemanget finns en betydande oklarhet som bl.a. kommer fram i de olika uppfattningar som herrar Nordstrandh och Oskarson gav uttryck för. Och jag tror att det är viktigt att vi talar klarspråk på den här punkten för att vi skall kunna bevara den enighet bakom ämnet som riksdagen har kunnat samla sig om.
Herr talman! Jag bestrider att min uppfattning inte skulle vara klar — jag försökte så gott jag kunde i mitt första anförande tala om att min ståndpunkt är fullständigt sammanhängande och klar. Om herr Wikström inte förstår den kan jag inte göra mycket åt det. Jag kan bara svara för mig själv. Herr Wikström undrar om det inte finns något annat ämne i undervisningen som vore förtjänt av diskussion. Jag kan upplysa honom om att det finns det visst. Det finns ett ämne som heter samhällskunskap, där man kunde diskutera en hel del utgående från målsättningen. Det är inget fel på den efter vad jag kan förstå — jag är inte specialist på det ämnet — men det är otvivelaktigt så att undervisningen ibland bedrivs på ett sätt som lämnar en del övrigt att önska, och en del av läromedlen i ämnet är inte heller bra. Det finns alltså åtminstone ett ämne till som man kan diskutera. Jag vill inte göra det nu — jag har ingen anledning att göra det, för diskussionen nu gäller inte det ämnet. Skulle det komma upp i en motsvarande diskussion skall jag gärna diskutera det då. Där är det emellertid inte fråga om någon befrielse, och ämnet samhällskunskap är från många synpunkter inte parallellställt med ämnet religionskunskap. Religionskunskapen intar onekligen en särställning bland grundskolans och gymnasieskolans ämnen. Herr Wikström hotar med att om vi diskuterar det här ämnet eller människors vilja att i undantagsfall låta sina barn bli befriade från undervisningen för att få individuell undervisning i annan form, kan det leda till att många säger: Låt oss avföra ämnet från skolschemat. Det vill jag inte alls vara med om. Som jag en gång pläderade för när vi tog förutsättningarna för läroplanerna för gymnasieskolan vill jag ha ämnet kvar på skolans schema, gärna utökat. Men jag tror att det stora hotet mot ämnet ligger i att det finns föräldrar, målsmän och elever, som av olika anledningar vill ha befrielse från deltagande i ämnet. Jag understryker fortfarande att dessa inte är överväldigande många, men det finns en del. Hotet mot ämnet kan komma från dessa människor, vilka uppfattar det som ett våld på deras religiösa och filosofiska övertygelse om hur barnen skall uppfostras.
Herr talman! Jag kom inte med något hot utan gjorde bara en reflexion som jag tror många gjort. Om man tillräckligt ofta kommer med den här typen av litet försåtliga attacker mot ämnet, blir det till sist inte möjligt att försvara den samsyn som legat bakom införandet av och vaktslåendet om ämnet på skolans schema. Till sist har man att välja om man skall stå för den grundval för ämnet som riksdagen och kyrkorna har accepterat och som man kan karakteri sera som en ekumenisk samsyn eller om man vill hävda en kulturkonservativ uppfattning, enligt vilken en direkt konfessionell undervisning är det mest önskvärda. Man kan inte dansa på båda dessa bröllop samtidigt, herr Nordstrandh.
Jag vet inte om herr Wikström har någon erfarenhet av att dansa på bröllop, men det är möjligt att herr Wikström har ägnat sig åt det någon gång. Jag brukar inte göra det, lika litet som en frikyrklig. Jag skall säga herr Wikström en sak. Jag är för min del trött på att höra ordet försåtligt. Det finns i reservationen inget försåtligt angrepp på någonting. Reservationen anknyter till tankar och syften som finns i två motioner. Reservationen tar långtifrån upp allt som finns i de båda motionerna, inte heller i folkpartimotionen. Med utgångspunkt från dessa deklareras en uppfattning i reservationen, och det är denna vi diskuterar. Att det skulle kunna ligga något försåtligt i orden ”i anledning av” kan jag för min del näppeligen förstå. Men det kanske ligger en djupare exeges i detta än jag förmår att prestera.
Herr talman! Också jag måste reagera mot uttrycket försåtliga attacker. Här är det inte fråga om vare sig försåtlighet eller attacker, utan här är det fråga om att framföra en ärlig mening som omfattas av många människor. Det har varit och är min strävan, och den har inget med vare sig försåtlighet eller attacker att göra.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition 139 föreslås ändring i lagen om bankrörelse och följdändring i lagen om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket. Syftet med lagändringarna är att införa tillståndsprövning från regeringens sida i fråga om etablering av representationskontor för utländska banker i Sverige. En sådan tillståndsprövning finns redan när det gäller utländska näringsidkares etablering, men då det enligt finansministerns mening är tveksamt om dessa representationskontor för utländska banker är att betrakta som näringsidkare — och följaktligen redan skulle vara reglerade — föreslås nu sådana lagändringar att tillståndsprövningen blir juridiskt otvistig. I anledning av propositionen har vpk-motionen 2021 väckts, och i denna yrkas en sådan ändring i lagen om bankrörelse att utländsk bank ej får bedriva verksamhet här i riket. Jag skall i korthet motivera detta motionsyrkande. Den allmänna bakgrunden till ställningstagandet i motionen är kritiken av det bestående ekonomiska systemet här i landet. Motionärernas utgångspunkt är att den nu dominerande privatkapitalistiska ordningen skall ersättas av en socialistisk planhushållning. Motionärerna ser denna målsättning som ett långsiktigt strategiskt mål. Har man en sådan strategisk målsättning ter det sig naturligt att söka underlätta och inte försvåra framkomligheten på vägen till målet. En ökad sammanflätning av utländskt kapital med svenskt kapital — både genom multinationella företag inom industrin och genom en internationalisering av bankväsendet — anser vi kommer att försvåra det arbetande folkets kamp för att förverkliga en socialistisk ordning i Sverige. Det förhållandet att dessa tendenser ingår som en lagbunden företeelse i kapitalismens utveckling då den nått sitt imperialistiska stadium kan inte avhålla oss från att söka kämpa emot en sådan utveckling. Färska exempel på de svårigheter som reser sig i arbetarklassens kamp då det multinationella kapitalet är inblandat i det egna landet har vi i dagens Chile. I kampen för de lönarbetandes intressen och i kampen för socialismen gäller det att på allt sätt minska det internationella kapitalets maktställningar, inflytande och utbredning. Även den svenska storfinansen tillhör det internationella storkapitalet och strävar till utbredning i andra länder i fråga både om industriell verksamhet och bankverksamhet. Detta är också en utveckling som kan komma att försvåra en utveckling i socialistisk riktning i Sverige och det är något som motionärerna vill motverka. I propositionen 139 förordas att utländska banker skall få öppna representationskontor i Sverige efter prövning av etableringen genom regeringen och i fortsättningen få verka under viss kontroll av deras verksamhet. Propositionen accepterar utvecklingen ”mot en friare etableringsrätt”, dvs. underlättandet av kapitalets fortsatta internationalisering. Man vill införa möjligheten för de utländska bankerna att etablera sig i Sverige som en gentjänst mot de stater som tillåtit motsvarande svenska etablering i sina länder. Detta framgår klart i propositionen där det sägs: ”Svenska banker har kunnat etablera såväl representationskontor som dotterbanker på flera håll i utlandet.

Motionärerna anser att det inte är i det svenska folkflertalets intresse vare sig att svenskt bankkapital etablerar sig i utlandet eller att utländskt bankkapital etablerar sig i Sverige. Vi anser att bankkapitalets dominans måste brytas och att ett led härvid kan vara ett förstatligande av det svenska bankväsendet. Om utländska banker tillåts etablera sig i Sverige kan ett förstatligande försvåras, vårt lands möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik minskas och strävandena till en effektiv planhushållning och ett fast statligt grepp om bankväsendet omintetgöras. Herr talman! Som framgår av det jag nu anfört kan motionärerna inte från sina utgångspunkter godtaga propositionens förslag till ändring i lagen om bankrörelse. Vi vidhåller de ståndpunkter som intagits i motionen 2021 och i reservationen till näringsutskottets betänkande nr 62. Jag yrkar således bifall till reservationen av herr Svensson i Malmö.

Herr talman! Det blir väl ingen lång debatt om bankerna, men några ord kan jag tillägga. Herr Bengtsson i Landskrona säger att vi kommer att få ett fullständigare grepp om de utländska bankerna genom den nu föreslagna lagen. Jag tror inte att det blir någon egentlig skillnad mot tidigare, om förslaget antas. Som jag sade i mitt förra anförande, blir skillnaden bara den att det kommer att stå alldeles klart, när lagen antagits, att de utländska bankerna betraktas som näringsidkare. I lagen om rätt för utländskt företag att idka näring i Sverige kommer bankerna visserligen att undantas, men sedan överförs resonemanget till banklagen, och det kommer alltså att stå oomtvistat att utländska banker har rätt att öppna kontor i Sverige och att de kommer att behandlas på samma sätt som näringsidkare. Någon annan ändring blir det inte, såvitt jag kan se. Sedan säger herr Bengtsson i Landskrona att han har svårt att föreställa sig att det här skulle innebära att det internationella kapitalets makt skulle öka. Det är väl en ganska öppen fråga i dag. Det skall ju delegeras till regeringen att fatta beslut dels om etableringen, dels om kontrollen av verksamheten, och det är inte säkert att vi alltid har samma regering som nu. Vi kan få en regering som har intresse av ett mycket mer långtgående samarbete med det utländska kapitalet än den nu sittande regeringen har.